Ärade kammarledamöter! 1970 års riksdag tar i dag i grundlagsenlig ordning sin början. Det tillkommer mig att öppna och leda detta sammanträde till dess att presidium har blivit utsett. Jag hälsar ledamöterna, i synnerhet de nytillträdande, välkomna till deras viktiga arbete. Det blir nog inte någon ålderspresident förunnat att våga uttala den åsikten att den utrikespolitiska utvecklingen är tillfredsställande. Motsatsen är tyvärr förhållandet. Akuta konflikter mellan stater och block av stater nödgas vi bevittna. I stället för förhandlingar och fredliga lösningar sätter staterna sin tillit till militära maktmedel. Som en liten nation kan vi föga påverka världshändelserna, men vi vill helhjärtat arbeta inom de internationella organ som vi är anslutna till. Ett styrkebälte i detta arbete utgör det förhållandet att de demokratiska partierna är ense om huvudlinjerna i vårt lands utrikespolitik. Man behöver inte äga någon visionär förmåga för att uttala den meningen att år 1970 inrikespolitiskt kommer att bli ett osedvanligt livaktigt år. Många skäl talar för detta. Stora centrala politiska frågor kommer att underställas riksdagen för avgörande. Detta faktum liksom att allmänna val sker samtidigt till riksdag och kommunala församlingar borgar för en stor aktivitet. Inom de politiska partierna har all tid funnits en strävan att föryngra sin representation i riksdagen. Denna tendens har blivit ytterligare markerad under senare år. Att bostadsbandet har slopats vid val till riksdagen medför en ytterligare konkurrens om mandaten, vilket är en fördel för vårt parlamentariska liv. När så de båda nuvarande kamrarna upphör och ersättes med en kammare med direkta val, kan man förutse att mindre än två tredjedelar av nuvarande första kammarens ledamöter kommer att fortsätta sitt riksdagsarbete under enkammarsystemets tid. När vi har avslutat vårt arbete i år kan vi konstatera om detta tips var någorlunda välgrundat. Vad som än sker i framtiden vågar jag hävda den meningen att svenska riksdagsledamöter alltid har strävat efter att fylla sin plikt som värdiga representanter för svenska folket. I förvissning om att så kommer att ske även under 1970 års riksdag ber jag än en gång att få hälsa Er välkomna och förklarar första kammarens första plenum år 1970 öppnat. Till justitiedepartementet har inkommit fullmakter för 23 personer som vid val för vissa valkretsar i oktober 1969 utsetts till ledamöter av riksdagens första kammare för en tid av åtta år, räknade fr.o.m. den 1 januari 1970, och fullmakter för 2 personer som vid nya röstsammanräkningar utsetts till 1edamöter av första kammaren i stället för avgångna ledamöter av kammaren. Kungl. Maj:t har den 19 december 1969 förordnat att granskningen av fullmakterna skall företas inför statsrådet Carl Lidbom. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till första kammaren. Då jag insjuknat i influensa anhåller jag härmed om ledighet från riksdagssammanträdet den 10 januari 1970. På grund av sviter efter influensa anhåller undertecknad om ledighet lördagen den 10 januari. Undertecknad får med stöd av bifogade intyg vördsamt anhålla om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 10 januari 1970 tills vidare.

På egna och vice talmännens vägnar ber jag att få framföra ett varmt tack för det förtroende som visats oss att leda denna första kammarens sista riksdag.

Beträffande de olika detaljerna hänvisar jag till planen. Jag vill i alla fall erinra om att remissdebatten hålles med början onsdagen den 21 dennes kl. 10.00. Beträffande tidpunkten för remissdebattens avslutning vill jag inte göra några utfästelser, men i övrigt är det min avsikt att under vårsessionen utom i sessionens slutskede föreslå kammaren att i regel avsluta sina onsdagsplena senast omkring kl. 22.00 och sina fredagsplena senast omkring kl. 16.00. Jag vill fästa uppmärksamheten på att torsdagarnas frågestunder, med ändring av vad som förut varit fallet, i år hålls i första kammaren kl.

15.30. En utrikesoch handelspolitisk debatt kommer att hållas onsdagen den 18 mars.

Herr talman!
Herr talman!

Herr talman! För de återstående val som skall förrättas vid detta plenum ber jag att få avlämna gemensamma listor, en för varje val. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Läget i Biafra har blivit alltmera oroväckande. De senaste underrättelserna om att hjälpsändningarna inte, i varje fall omedelbart, kan få sättas i gång har ökat riskerna för en än värre hungerkatastrof. Det är angeläget att riksdagen snabbt erhåller en redogörelse för vilka åtgärder regeringen vidtagit. Alla utvägar för Sverige att i samverkan med andra länder understryka angelägenheten av = att hjälpsändningarna omedelbart Ååterupptas bör tillvaratas. Sverige bör vara berett att ställa ytterligare medel till förfogande för de hjälporganisationer som får möjlighet att verka i området. Under hänvisning till det anförda hemställer jag att till ministern för utrikes ärendena få rikta följande frågor:

Därefter kommer de som har anmält att de i huvudsak skall tala om särskilda ämnesgrupper, och vi har försökt att gruppera dem efter ämnena. En lista över talarna kommer snarast att uppsättas. Detta system har givetvis medfört att talarna kanske inte alltid kommer i den turordning som de själva hade tänkt sig. Jag hoppas emellertid att det skall göra att debatten blir mer koncentrerad och mer givande.

Herr talman! I sitt radiotal till utlandssvenskarna på nyårsdagen gjorde statsminister Palme gällande att vi lever i »det stora uppbrottets tid», en modern tid markerad av uppbrott från gamla vanor och sedvänjor och ett sökande efter nya hållpunkter och ny gemenskap. Det innebär, menade han, inte något tomt skryt att hävda att vi tack vare människors duglighet har lyckats »rätt väl» i våra strävanden, internationellt sett. Herr talman! Det råder inget tvivel om att vårt land i dag är föremål för utlandets intresse, både positivt och negativt, i högre grad än många gånger tidigare. Man följer händelserna, utvecklingen och uttalandena hos oss med påtaglig uppmärksamhet — ibland präglad av gillande, ibland av klart ogillande och ofta av en delvis skräckblandad förvåning. »Cette fameuse Suede», detta beryktade Sverige, för att citera den franske presidentens något tvetydiga konstaterande under förra årets valrörelse, är detta land det jordiska paradiset eller det socialistiska helvetet? Är det svenska paradiset något att stå efter? Växer inte däri just nu fram känslor av oro och osäkerhet? Herr talman! Sådana och liknande frågor ställer man sig inte bara i länder som Frankrike, som under de senaste åren ägnat sig åt särskilt närgångna studier av den svenska utvecklingen, utan också på många andra håll. Vi registrera här hemma, inte sällan med en viss exhibitionistisk förtjusning, omvärldens analyser och vi gör åtskilligt för att ytterligare stimulera och utnyttja omvärldens nyfikenhet. Men, herr talman, att vara beryktad är inte alltid detsamma som att vara ryktbar. Det svenska anseendet utomlands är i dag — och det är regeringens ledamöter säkert medvetna om — inte vad det borde vara, framför allt inte i sådana kretsar vilkas bedömning av vårt land och dess handlande är av särskild betydelse för våra möjligheter att hävda svenska intressen ute i världen. Statsminister Palmes nyårstal präglades uppenbarligen av ett medvetande om detta och ett behov att teckna en nyanserad bild av utvecklingen. Hans attityd har, sedan han tillträdde statsministerposten, generellt också kännetecknats av en strävan att tona ned det som tidigare tedde sig tillspetsat. Men är statsminister Palmes beskrivning av dagens svenska samhälle helt rättvisande? Är det en riktig bild som herr Palme tecknar, då han gör gällande att Sverige i dag är ett land »med en dynamik i utvecklingen och en öppenhet i debatten som ger löften för framtiden»? Kommer den socialdemo kratiska regeringspolitik som nu utformas att ge oss alla en framtid vilken — fortfarande enligt statsministern — skall präglas av en utjämning av människors villkor och en vidare gemenskap i hela samhället? Kommer med andra ord herr Palmes politik att lägga en fast grund för »de konstruktiva insatser» vilka fordras för att vi skall kunna rätt förvalta och utnyttja alla de möjligheter som öppnas genom teknisk utveckling och förstärkta känslor av solidaritet mellan människor inom och över gränserna? Ett sanningsenligt och rättvisande svar blir, om den som svarar har någon kontakt med dagens verklighet, inte utan vidare jakande. I detta land med socialdemokratiskt styre i över 30 år och med ett materiellt välstånd, som generellt sett ligger högre än i något annat land i Europa, upplever man mycket starkare än vad statsminister Palme vill göra gällande uppbrottstidens omställningssvårigheter och ser på framtidsutvecklingen med betydligt större bekymmer än vad herr Palme tycks vilja medge. Varje tid har sina brytningsproblem, och så har det alltid varit. Utveckling betyder förändringar och självfallet i viss mån också brytning med tidigare normer och värderingar — det skall ingalunda bestridas. Men vi har som människor och som politiker inte rätt att så centrera vårt intresse på den nu levande aktiva generationen att vi helt bryter banden med det förflutna. Vi måste ta på vårt ansvar att förvalta och till nya generationer föra vidare den humanistiska grundsyn på människovärde, på frihet och på samhällsansvar som under århundraden växt fram inom den västerländska kulturkretsen. Det finns tendenser i dagens samhälle att frigöra sig från det förflutnas — som det heter — belastning och att rasera de grundvalar för fortsatt utveckling och humanisering av människan och samlevnaden människor emellan som lagts av tidigare generationer. En rotlöshet av det slaget orkar vi männi skor inte med. Känslan av att förbindelselinjen mellan det förflutna och framtiden börjar tunnas ut har bidragit till att på många håll, i vitt skilda kretsar, skapa en djup känsla av oro och osäkerhet inför framtiden. I det kollektivistiska organisationssamhället, med utbyggd centralisering av beslut och styrning, får enskilda och grupper av enskilda ute i periferin allt mindre att säga till om — det påvisade på sin tid redan John Stuart Mill. Beslut som rör dessa människors livsföring, miljö och ekonomi fattas över deras huvuden i fackförbund, i LO, i kommunala församlingar, i kanslihuset. I det hierarkiska systemet har de små grupperna att lyda eller att trotsa med därav följande konsekvenser för trygghet och bibehållande av inkomstnivån. LKAB-konflikten får väl ändå, trots alla antydningar om kommunistiskt krypskytte, sägas vara betecknande för hur många människor i dagens Sverigekollektiv upplever sin situation, Den är ett uttryck för den känsla av vanmakt som griper omkring sig på många håll i det svenska samhället, inte bara hos stuveriarbetare och gruvarbetare, utan också bland tjänstemän, jordbrukare, småföretagare och småfolk över huvud taget. Människor måste finna sig i beslut, fattade över deras huvuden, och de upplever det demokratiska representativa systemet och organisationssamhället som ett skal. Det är inte så besynnerligt att reaktioner av typen LKAB konflikten uppkommer med dess förödande konsekvenser för den enskilde arbetstagaren och hans ekonomi, för orten, för företaget och för hela landet. Om det inte förhöll sig på det sätt som jag här skisserar, skulle självfallet inte den allmänna opinionen ha tagit ställning till LKAB-konflikten på det sätt den gjort. Handlandet där uppe utgör ju vid en nykter bedömning trots allt ett utomordentligt allvarligt avsteg från de avtalsprinciper som, vågar jag säga, har varit betecknande för samar betet människor emellan i vårt land. Att ingångna avtal skall hållas, det är en av de viktigaste grundstenarna för mänsklig samvaro och utveckling över huvud taget, avtalen må vara skriftliga, enskilda arbetsavtal eller kollektivavtal eller tillkomna genom ett enkelt handslag mellan två parter. Det är i själva verket anmärkningsvärt att en upplyst opinion, representerad av grupper som aldrig skulle drömma om att själva bryta avtal, tagit så klar ställning för de intressen som LKAB-arbetarna har velat hävda. Det är anmärkningsvärt och det är allvarligt, och jag upprepar, herr talman, det vittnar om de djupgående känslor av vanmakt inför överhet i alla dess former som har utbildats under trettioårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Vår demokrati behöver förnyas, och det sker naturligtvis bäst genom ett regeringsskifte. Men så länge den nuvarande regeringen sitter borde den kunna, om den hade den minsta lust till det, själv bidra till att göra det demokratiska klimatet mera vitalt och mera stimulerande. Gör den det? Vi riksdagsledamöter vet att så inte är fallet. Vi ställs gång efter gång inför fullbordade fakta. Det är den socialdemokratiska partikongressens resolutioner som i form av propositioner läggs fram för godkännande av en från början färdig riksdagsmajoritet. Vi har under den gångna hösten diskuterat flera uttryck av maktfullkomlighet från regeringens sida och av bristande respekt för vår konstitutions politiska spelregler. Vi har ett annat sådant fall i den statsverksproposition som vi nu skall remittera till utskottet, nämligen finansministerns skattepaket, en fråga som jag skall komma tillbaka till. Herr talman! Jag tog upp exemplet med LKAB-arbetarna som betecknande för företeelser i det svenska samhället vilka kan sägas vara uttryck för den uppbrottsstämning som statsministern tecknade i sitt nyårsanförande. Och vad man än kan säga och tänka om sådana företeelser, de borde i varje fall mana till försiktighet i den självförgudning som präglat de socialdemokratiska förkunnelserna under de senaste månaderna. Om det är sådant som en trettiårig socialdemokratisk regeringspolitik lett fram till, då har man verkligen anledning att fråga sig vad som kommer att bli resultatet, om socialdemokraterna får fortsätta sin maktutövning under 1970-talet. Självfallet, herr talman, är regeringen medveten om oron, osäkerheten och misstroendet. Men man torde också vara medveten om sin begränsade förmåga att med hittillsvarande politik konkret lösa problemen och komma till rätta med orosanledningarna. Det gäller då att skapa något nytt, någonting som kan fånga intresset och som kan samla skarorna i uppslutning kring de socialdemokratiska valparollerna 1970. Det är mot den bakgrunden som vi har att uppfatta den socialdemokratiska jämlikhetsdebatten inför 1970-talet. Jag vill därmed inte ha sagt, jag stryker under det, att valet av jämlikhetens devis inte skulle ha en allvarligt menad bakgrund. Tvärtom, det finns inte något politiskt parti som inte i princip är villigt att stödja en politik inriktad på att öka jämlikheten människorna emellan. Men medvetandet om att jämlikhet i bemärkelsen allas likhet inte kan och inte kommer att kunna existera i sinnevärlden, liksom uppfattningen att politiker och politiska partier har ett ansvar för den politiska förkunnelse man bedriver och de realiteter man har att röra sig med, har i varje fall ingivit mig personligen en stark misstro mot det slags jämlikhetsförkunnelse som bedrivs från socialdemokratiskt håll i dag.

Jämlikhet och rättvisa framstår ofta som synonyma begrepp, och ändå kommer de lätt i konflikt med varandra, inte minst om kraven på ett mer jämlikt samhälle utformas så att de skapar motsättningar mellan olika människor och grupper. En politik inriktad på detta kommer att misslyckas. Stora grupper med redan intecknade behov och arbetsinsatser, grupper som efter måttet av sin förmåga bidrar till att förstärka samhällets reala resurser måste komma att uppfatta krav på reallönesänkningar som djupt orättvisa och oberättigade. Beredvilligheten att medverka till utjämning av olikheterna motverkas därmed. I stället skapas nya motsättningar, nya spänningar, nya konflikter och på längre sikt sämre ekonomiska möjligheter till ökad utjämning. Vårt land har helt enkelt inte råd att driva en sådan konfliktpolitik. Alldeles som när det gäller våra insatser till stöd åt utvecklingsländerna måste en realiserbar jämlikhetspolitik bygga på samverkan, solidaritet och ökning av de gemensamma välståndsbefrämjande tillgångarna på ett sådant sätt att alla får det bättre. Vårt land borde med sitt fast rotade folkstyre och sina inarbetade samarbetstraditioner ha större förutsättningar härför än många andra länder. Just samförstånd och samverkan har inte minst av utländska besökare och bedömare ansetts vara speciellt utmärkande för svensk politik. Vad har jämlikhetstanken spelat för roll vid LKAB-arbetarnas handlande? Arbetarna i Svappavara, Kiruna och Malmberget tillhör väl ändå en grupp av anställda som arbetar under sådana betingelser och på ett sådant jobb att de rimligen borde få ett betydligt större ekonomiskt utbyte av sina insatser än andra, som verkar under avsevärt bättre betingelser. Om några av rättviseeller andra skäl skulle kunna resa krav på högre lön, så vore det väl gruvarbetarna där uppe. Men vi vet att sådana synpunkter spelade en underordnad roll för de jämlikhetsresonemang som fördes vid den senaste avtalsrörelsen. Och debatten i Kiruna och det som ligger bakom den rör inte bara lönen som sådan utan arbetsvillkoren generellt sett, den enskildes rätt och behov att medverka i vad han upplever som en meningsfylld process, där hans yrkesskicklighet och erfarenhet kan komma till sin rätt och värderas och ersättas med hänsyn till inte bara hans prestationer, utan även de svåra och tunga förhållanden under vilka gruvarbetet i Norrbotten äger rum. En jämlikhetspolitik som inte tar hänsyn till sådant och liknande avvägningar är dömd att misslyckas. Varför har inte jämlikhetstanken drivits tidigare under socialdemokraternas 30-åriga regeringsinnehav? Socialdemokraterna påstår sig ju själva ha präglat vårt samhälle under den perioden. Men nu är de oroade. Nu behövs det nya slagord, någonting som kan dölja den hittillsvarande politikens misslyckande på så många områden. Herr talman! Regeringen står i dag stark, formellt starkare än någon gång tidigare under efterkrigstiden, och regeringen kan, stödd på sin riksdagsmajoritet, genomföra precis vad den vill. Den har makten. Vi har i realiteten tendenser till ett enpartivälde. Oppositionen kan opponera, men vi har därefter att registrera regeringens beslut. Och vad beror detta på? Vari ligger förklaringen till att socialdemokraterna år efter år kunnat komma tillbaka till makten? Det beror på vår politik, säger säkert mina socialdemokratiska vänner — eller motståndare, hur man nu vill ha det — nu som tidigare. Jag är inte övertygad om detta. Förklaringen bör nog hellre sökas i att väljarna, i valet mellan de olika regeringsalternativ som tett sig sannolika, trots misstroende och betänkligheter föredragit att lägga sin röst på det parti som tidigare styrt och därför ansetts äga större trovärdighet än oppositionspartierna. Det är alltså i första hand begreppet förtroende, ett värdeladdat och betydelsefullt begrepp, som det måste vara oppositionens allra viktigaste uppgift att ge innehåll. Varför har inte oppositionspartierna lyckats? Jag tror inte att felet ligger i att vi har tre icke-socialistiska partier som arbetar vart för sig med olika inslag i sina politiska program. Partibildningen i vårt land är resultatet av traditioner, och man bryter inte ner partier över en natt av taktiska skäl eller därför att man tror att ett parti skulle äga större slagkraft i debatten än tre skilda partibildningar. Men den omständigheten att tre oppositionspartier förklarat sig beredda att efter ett val bilda gemensam regering skapar naturligtvis vissa problem i förtroendehänseende om något eller några av dessa partier inte även före valet vill samverka med de andra på ett eller annat sätt. Här föreligger ett dilemma som oppositionen är klart medveten om men måste ha förmåga att själv lösa med insikt om sitt ansvar inför den icke-socialistiska hälft av det svenska folket som kräver regeringsskifte, inte minst med hänsyn till behovet av en livskraftig demokrati i vårt land. De tre politiska oppositionspartiernas program uppvisar, som jag redan har sagt, olikheter. Den stora ideologiska skiljelinjen i svensk politik går ändå mellan de två socialistiska partierna å ena sidan och de tre icke-socialistiska å den andra. Inom de vida ramar som därigenom uppdras borde det finnas goda förutsättningar för de tre oppositionspartierna att vart och ett för sig förfäkta sin politik och få den prövad av väljarna vid val och att därefter gå samman i en regering med ett program som avspeglar de preferenser som valmännen givit uttryck åt i valet. Ett sådant förfarande står helt i samklang med det representativa demokratiska systemets spelregler och det ger även nyanserade politiska bedömningar större möjligheter att komma till uttryck än fallet skulle vara om två stora konforma blockbildningar stod mot varandra. Låt vara att i sistnämnda fall fördelar onekligen skulle kunna vara att vinna både valtekniskt och organisatoriskt, och för den delen även taktiskt. 1970 års val är inte minst i den uppbrottstid som statsministern talar om betydelsefullt, måhända viktigare än många tidigare val. Ett av de tre borgerliga partierna har en ny ledare, och det är väl knappast min uppgift att som själv ny i denna kammare hälsa honom välkommen hit. Men som förste talare i denna debatt tar jag mig ändå friheten att uttrycka min personliga glädje över att få samdebattera med Gunnar Helén. Jag vill uttrycka en förhoppning om att han i sin verksamhet skall bidra till att skapa framgång inte bara för sitt eget parti utan för hela den ickesocialistiska oppositionen. Det är, herr talman, till honom och till centerpartiets gruppledare som jag riktar mig då jag nu ger uttryck för den förvissningen att de tre oppositionspartierna i sin partipolitik och i sin strävan att vart för sig förverkliga de program som utformats under den senaste tiden skall kunna åstadkomma en gemensam effekt som är ägnad att skaka det stora maktmedvetna regeringspartiet. Vi har den möjligheten.

Det fordrar att inbördes misstänkliggörande av bevekelsegrunder och politiska åtgärder ersätts av hänsynstagande. Det kräver också goda nerver, eftersom vi alla vet att socialdemokraterna kommer att söka spela ut oppositionspartierna mot varandra för att få dem att ta avstånd från varandras politik. Det kan ligga nära till hands för mina kolleger inom oppositionen att i sådana situationer freda sig med uttalanden av innebörden att de naturligtvis inte kan tänka sig någon extrem högerpolitik. Skall vi uppträda gemensamt, kan man säga, med moderata samlingspartiet måste det partiet ta avstånd från gammal högerpolitik. Det får inte bli något återfall till gammal högerpolitik, det är ord som gör sig i debatten! Men vi behöver inga sådana här klyschor, herr talman. De vädjar till det förflutna, men vi måste se framåt. Oppositionspartierna behöver inte misstänkliggöra varandra. Vi behöver arbeta, var och en efter sin övertygelse för att bygga upp det förtroendekapital som fordras för att ge de svenska väljarna möjlighet att övertygade och med gott samvete rösta bort en socialdemokratisk klassregering, som hur suttit alltför länge. Regeringsledamöterna — i varje fall de som suttit länge — kan behöva sträcka på benen och lämna kanslihuset för att samla krafter för de kommande maktväxlingar som en sund och livskraftig demokrati behöver. Herr talman! Årets finansplan, redovisningen av det gångna årets fögderi och programmet för det kommande, bekräftar behovet av nya krafter i kanslihuset. Utan att vilja vara oartig mot finansministern — man kan ju kritisera honom utan att vara oartig — vill jag påstå att finansplanen inte hör till hans bättre och mest övertygande. Det är inte märkvärdigt att den presenteras utan det vanliga ackompanjemanget av politiska magistrala trumvirvlar och trumpetstötar. Den är ofullständig, lämnar många vitala frågor obesvarade och kännetecknas av brist på den målmedvetenhet, som är särskilt behövlig i dagens samhällsekonomiska läge. Det gångna året har, säger finansministern, varit »i många hänseenden framgångsrikt», bruttonationalprodukten och exporten har ökat, den negativa utvecklingen av industriinvesteringarna har brutits, den privata konsumtionsökningen pekar på »tillfredsställande» standardökning. Den offentliga sektorns expansionstakt har bara varit ett uttryck för ökade krav på kollektiva insatser. Prisutvecklingen har legat på en internationellt sett tillfredsställande nivå. Ja, herr talman, denna rent siffermässiga redovisning skall ingalunda bestridas, men en ingående analys av siffrorna och av vår samhällsekonomi under 1969 borde verkligen inte ge anledning till så belåtna kommentarer. Tvärtom! Med en annan politik än den regeringen nu har fört skulle mycket ha varit bättre, och många risker för framtiden skulle ha kunnat elimineras. Både 1968 och 1969 präglades av internationell högkonjunktur, som nådde oss senare än andra med oss jämförbara länder. Investeringarna ökade i omvärlden; de svenska investeringarna långsammare än på många andra håll. Vår investeringskvot har under en stor del av 1960-talet i själva verket varit långt sämre än vad den borde ha varit, om man jämför med andra länder. Det är alltså inte mycket att skryta med, att den tidigare absoluta nedgången av industriinvesteringarna nu har förbytts i en återhämtning. Något annat skulle ha varit alldeles orimligt med den starka efterfrågan som gjort sig gällande under året. Men absolut sett ligger vi till och med under 1966 års investeringsnivå. Under 1969 nådde vi taket för vår tillgängliga kapacitet. Hade vår investeringsutveckling varit mera gynnsam tidigare — jag har år efter år i andra kammaren angripit finansministern för att han alltför litet satsat på en aktiv investeringspolitik — då skulle 1969 ha kunnat utvisa ett bättre totalresultat för svensk samhällsekonomi än vad nu varit möjligt. Det är inte särskilt lustbetonat att behöva konstatera att vi skulle ha kunnat tillverka och sälja mera på export och motverka utländsk import, om vi hade varit mera förutseende och byggt ut våra resurser för den efterfrågan som vi alla räknade med skulle komma. En exportökning på 12 procent låter ju bra, men det låter inte lika bra, om vi tar hänsyn till att världshandeln ökat med samma procentsats. Sverige lyckades alltså bara behålla samma andel som andra länder av handeln. Vidare var importökningen så stark, att om inte terms of trade hade utvecklats så gynnsamt under året skulle konsekvenserna för vår handelsbalans ha blivit verkligt allvarliga. En granskning av importsidan ger över huvud taget anledning till pessimism. Vår ekonomi har blivit mer importberoende än vad den var tidigare. Det erkänner finansministern och uppger bl.a. som förklaring, att strukturrationaliseringen har lett till att ett stort antal små och medelstora företag som framför allt sysslar med importbegränsande verksamhet har tvingats lägga ner. Detta borde ge dem i kanslihus och LO en tankeställare, som frejdigt har drivit tesen att våra låglöneföretag saklöst kunde få »klappa ihop», ju förr desto bättre för hela samhällsekonomin. Vilka slutsatser drar nu finansministern av detta? I varje fall inte att statsmakterna borde stimulera de importkonkurrerande företagen, verka för att de får förbättrade konkurrensoch produktionsbetingelser och generellt sett ge sådana injektioner att företagsamheten gynnas. Det är stimulansen som saknas. Finansplanen redovisar i själva verket mycket som kan få motsatt effekt och som kan vara ägnat att försvåra för den typ av företagande det här är fråga om att driva lönsam verksamhet och att fortsätta sin verksamhet. Jag vill inte i första hand kritisera finansministern för den hårda penningpolitiken; den faller i varje fall inte primärt inom han fögderi. Den var betingad av en internationell ränteutveckling som vi inte kan råda över. Men just därför var behovet av kompletterande åtgärder desto mer påkallat. Nu blev det penningoch kreditpolitiken som ensamma skulle hålla den galopperande högkonjunkturen i styr. Och detta ledde i sin tur till en kreditpolitik — en, som Erik Lundberg säger, »stoppoch utskällningspolitik> — som i sin hårdhet saknar motsvarighet i efterkrigstiden och som framför allt drabbat små och medelstora företag samt det nyföretagande och de initiativ som fordras för att lägga grunden för fortsatt välståndsutveckling.

Finansplanen bär vittnesbörd om finansministerns oro för våra valutaproblem. Utvecklingen tyder på, säger han, att »vissa strukturella förändringar av den svenska ekonomin ligger bakom dessa problem». Men vilken medicin är doktor Sträng beredd att skriva ut? Jo, herr talman, för det första att »länka utvecklingen in i sådana banor, att en fortsatt expansion och utbyggnad av den utlandskonkurrerande importen kan genomföras». Det är, säger han, »vitalt för vår ekonomis expansionsförmåga på sikt» att industrins investeringsplaner kan rea liseras. Detta kräver »en realistisk och finansiell återhållsamhet» inom Övriga sektorer. Och årets budgetförslag sägs vara utformat med hänsyn härtill. Den andra ingrediensen i ordinationen är en aktivering och utveckling av de statliga företagen och en tredje är att främja en snabbare effektivitetsökning och en ökad konkurrenskraft i de importkonkurrerande näringarna. Men de i och för sig riktiga ordinationerna — jag sätter ett frågetecken för de statliga företagen — fullföljs inte i det praktiska handlandet. Visst talas det om en kraftfull finanspolitisk åtstramning, som på papperet skulle nedbringa budgetunderskottet till omkring 800 miljoner kronor. Men om hänsyn tas till redan nu kända utgiftsökande faktorer, lär underskottet i praktiken inte komma att understiga 1,5 miljarder kronor, en alltför hög siffra om investeringsökningar och lättnader i kreditpolitiken skall kunna genomföras. Det är synd, herr talman, att herr Sträng inte fördjupar sig i sambandet mellan kreditpolitik och investeringar. Han borde ha gjort det, eftersom han självfallet är medveten om att investeringsintresset redan under hösten dämpats av åtstramningen på kreditmarknaden, att det kommer att bli ännu värre för varje månad som går och att det framför allt är branscher som domineras av de mindre och medelstora företag som han själv anser särskilt betydelsefulla såsom importkonkurrerande, som drabbas hårdast. Vad kommer att hända i det svenska folkhushållet, om den kombination av sinsemellan delvis oförenliga syften som finansplanen uppställer inte skulle kunna förverkligas i praktiken? Vad har regeringen och vad har finansministern då för alternativ? När finansministern räknar med uppgång av exporten och sänkning av importen med ty åtföljande förbättrad handelsbalans, är han lika medveten som jag och alla andra om att utvecklingen precis lika gärna eller kanske hellre kan bli den rakt motsatta med försämrad handelsbalans som följd. Och när han utgår från en tioprocentig investeringsökning i näringslivet, vet han att det finns tecken som tyder på att detta mål — med den aviserade finanspolitiken och med bibehållen kreditpolitik — ingalunda kommer att kunna uppnås. Och när han förutsätter relativ prisstabilitet, kan han näppeligen bortse ifrån sina egna uttalanden om sambandet mellan lönepolitik och skattepolitik utan måste räkna med att det socialdemokratiska skatteförslaget skapar påtagliga risker för ett höjt löneoch och kostnadsläge. Inte heller lär han kunna blunda för att i skatteförslaget är inbyggt tendenser till ökad konsumtion, trots att han själv utgår från att konsumtionen måste begränsas till investeringarnas och sparandets förmån. Är det inte, herr talman, något ”lätt sinnigt” — för att använda finansministerns eget vanliga omdöme om oppositionens förslag — att samtidigt som han anser att ett högre budgetunderskott än 800 miljoner kronor inte kan tolereras, omedelbart medge att det dubbla underskottet är det mest sannolika? Nej, herr talman, det är en alltför svårlöst ekvation som finansministern lägger fram, då han vill med ett statligt upplåningsbehov av minst 1,5 miljarder kronor och en fortsatt offentlig expansion över huvud taget förena väsentligt ökade <industriinvesteringar med lättnader i kreditpolitiken. Den nuvarande kreditåtstramningen får inte fortsätta. Om bara några månader kan läget vara nästan hopplöst för en stor del av den företagsamhet som regeringen och vi alla behöver för att klara exportoch importbalansen. Vad kommer då att hända på bostadsmarknaden? Finansministern har väl själv att svara på den frågan. Och inte blir ekvationen mer lättlöst genom bytesoch kapitalbalansutvecklingen. Här har — som finansministern också medgivit — införts ett nytt moment i vårt samhällsekonomiska problemkomplex. I ti digare balansrubbande högkonjunkturer har motsvarande valutatendenser i stort sett saknats. Vår handlingsfrihet har därmed varit större, och vi har lättare kunnat komma till rätta med rubbningsproblemen. I dag är det inte lika lätt. Jag föreställer mig att finansminister Gunnar Sträng, som ju brukar berömma sig av att ha väldigt god sömn, ändå någon gång kommer att tänka på Harold Wilsons Storbritannien, innan han slumrar till. Det finns också skäl att tänka på hushållssparandet, eftersom det finns en gemensam nämnare för kapitalbalansutveckling och låg sparkvot, nämligen bristande förtroende för statsmakternas ekonomiska politik på lång sikt. Finansministern har själv rubricerat valutareserven som en alarmklocka. Den har nu klämtat rätt länge. ”Vi lever” — som finansministern själv har sagt — ”i ett fritt land och ingen regering har möjligheter att tvinga medborgarna att till varje pris stanna kvar i en nation om de finner med sina intressen förenligt, bl.a. de skattepolitiska, att slå sig ner någon annanstans” — det är alltså finansminister Gunnar Strängs eget uttalande. Då man börjar konsumera allt det man tjänar och då pengarna börjar sippra ut ur landet, är det vanskligt att finna någon annan naturlig förklaring än bristande förtroende för den ekonomiska politiken. Vi borde i varje fall ha kunnat förvänta oss ett försök till analys av vad som sker på sparfronten och ett försök att vända utvecklingen. Sådana analyser lyser med sin frånvaro. Fram till 1960-talets mitt avsattes ungefär 8 procent av hushållens inkomster till sparande. Denna andel har därefter sjunkit till drygt 3 procent. Alldeles oavsett siffrornas otillförlitlighet — ty det är mycket svårt att få ett grepp om dem — borde denna trend ha givit anledning till åtminstone nyfikenhet, om jag får tillåta mig ett understatement. Såvitt jag kunnat se förekommer or det sparande bara en enda gång i finansplanen, och det väcker misstanken att det inger finansministern vissa obehag att ge sig in i en diskussion om förtroendet hos spararna och hos de enskilda konsumenterna för den svenska ekonomiska politiken. Vi är beroende av kapital och sparande i vårt land. Våra tillgångar är begränsade, inte minst om hänsyn tas till alla de behov som gör sig gällande på olika områden. Det är alltså ett gemensamt intresse för oss att förmå dem som jobbar ihop pengar att i den framtida välståndsutvecklingens intresse avstå från att konsumera allt och att inom landet bevara det man avstått. Men det är tydligen inte politiskt opportunt att tala om sådant, än mindre att vidtaga nödvändiga åtgärder. Man kan motsättningsvis fråga sig, om det är politiskt förnuftigt på lång sikt att göra som den socialdemokratiska regeringen: vidtaga åtgärder som måste verka ännu mera utmanande och försvårande för dem som vill spara och för dem som vill behålla sina pengar. Finansministern har naturligtvis ingen lätt uppgift, om han skall upplysa de sina om det ekonomiska livets realiteter, om att det i jordbruk och företag arbetande kapitalet inte utan vidare och inte utan konsekvenser för framtiden kan plockas ut till beskattning på samma sätt som medel avsedda att konsumeras. Men även om det inte är lätt borde det ha varit en naturlig uppgift för en finansminister att klargöra dessa sammanhang och att informera inte minst det högljudda folket på vänsterkanten om hur viktigt det är att vårt lands samlade produktionskapital bevaras och också successivt ökas. Vårt välstånd står och faller med våra produktionsresurser och med vår konkurrenskraft, det har finansministern själv medgivit. ”Det är”, har han sagt, ”bara i en lugn och säker tillväxt av samhällets resurser som en omfördelningspolitik kan drivas med framgång.” Men var är de praktiska konsekvenserna? ändå solidariserar han sig med kapitalskatteberedningens förslag, som har framlagts utan att de samhällsekonomiska konsekvenser som jag här har pekat på blivit föremål för någon som helst analys. Om det allra viktigaste och för de enskilda människorna mest intressanta avsnittet av finansplanen, nämligen den stora skatteomläggningen, får vi bara allmänna antydningar, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Regeringens förfaringssätt vittnar om missaktning inte bara för våra politiska arbetsformer utan också för de enskilda medborgare som alla mer eller mindre direkt, mer eller mindre hårt, kommer att drabbas av den skatteomläggning vars allmänna konturer nu bara har skisserats. Innan socialdemokraterna var lika maktmedvetna som de nu blivit ansågs det angeläget att så kallade skattereformer skulle i varje fall utredas i samförstånd. Efter många års noggrant utredningsarbete lade 1964 års skatteberedning fram ett sammanhängande och genomtänkt förslag. Man kan givetvis diskutera enskildheterna däri, men förslaget utgjorde likväl resultatet av ett lagarbete där olika politiska partier, organisationer och samhällsgrupper fått tillfälle att redovisa sina synpunkter och argumentera för sina ståndpunkter — en, vågar jag säga, grundläggande demokratisk rättighet. Sådant parlamentariskt beredningsarbete har nu avvisats. Vissa huvudlinjer i skatteförslaget har offentliggjorts och godkänts av den socialdemokratiska partikongressen. Därefter har finansministern och hans medarbetare ytterligare ”grunnat”. Detta har i sin tur lett till den schematiska redovisningen i finansplanen och till löftet om att de politiska partierna någon gång i mars eller april skall få tillfälle att ägna några veckor åt resultatet av det gångna årets socialdemokratiska skattetänkande och att utarbeta alternativa lösningar. Någon samlad remiss kommer det alltså inte att bli fråga om. Konsekvenserna av omläggningen i hela dess vidd kommer inte att kunna klarläggas på det sätt som brukat vara vanligt inom svensk förvaltning. Jag tycker, herr talman, att det är ett otillständigt, djupt odemokratiskt sätt att handlägga frågor som rör alla medborgare i landet. Var finns den insyn, den öppenhet, den medbestämmanderätt, den samverkan som i debatten så ofta brukar plockas fram ur den socialdemokratiska ordboken över honnörsord? Vi vet alltså inte hur det socialdemokratiska skatteförslaget kommer att se ut i detalj, inte hur skatteskalorna kommer att utformas. Vi kan därför inte föra en konkret debatt i dag. Vi kan däremot bemöta finansministerns principiella resonemang, och vi kan reagera, dels — som jag redan gjort — med farhågor för fortsatt arbetslust, initiativkraft, sparande och välståndsutveckling över huvud taget, dels också genom att ta klart avstånd från de Strängska tankegångar som har offentliggjorts. Vi behöver en skattereform, herr talman. På den punkten råder ingen som helst tvekan. Vi har år efter år på torg, i möteslokaler och här i riksdagen tjatat på regeringen för dess bristande förmåga att samla sig till ett förnuftigt skatteförslag.

Kritiken mot det hittillsvarande systemet har bl.a. byggt på att den enskilde arbetstagaren på alla inkomstnivåer får alltför litet kvar av sin inkomst efter skatt. Det måste löna sig att arbeta. Att i ett sådant läge vidta åtgärder som medför skatteskärpning för betydande och betydelsefulla grupper i samhället är varken rimligt eller rättvist. När man samtidigt bryter ned principiella hörnstenar som skatteförmåga, utjämning av lokala skattevariationer och förebyggande av beskattning av redan beskattade pengar — jag syftar bl.a. på kommunalskatteavdraget — då blir konsekvenserna än mer allvarliga. Jag vill, herr talman, bestämt deklarera, att moderata samlingspartiet tar klart avstånd från de tankegångar i dessa hänseenden som finansministern har redovisat. Det vi hittills har fått veta pekar mot ett principlöshetens skattesystem, där skattebördan tycks bli fördelad efter något slags politiskt plottingsystem. Det tycks vara fråga om en fortsättning av den beskattningsmetodik som några gånger har tillämpats under de senaste åren och som innebär att man använder en skatteprincip då man höjer skatten och en helt annan skatteprincip då man sänker skatten. Jag kan inte heller, herr talman, ansluta mig till de tankar finansministern har givit uttryck åt i fråga om kvinnornas och hemmakvinnornas beskattning. Vi skall ha ett neutralt skattesystem. Den gifta kvinnan skall själv få bestämma om hon vill göra sin samhällsinsats i hemmet eller som yrkeskvinna utanför detta. Statsmakterna skall inte genom skattesystemet söka påverka henne i den ena eller andra riktningen, alldeles oavsett om vi behöver hennes insatser på arbetsmarknaden eller inte och oberoende av om hon kan gå ut på arbetsmarknaden eller inte. Det är för övrigt ingalunda givet att konsekvenserna på längre sikt generellt sett av en framtvingad kvinnlig yrkesverksamhet är så gynnsamma som finansministern tycks tro. Den kräver betydande och snabba samhälleliga satsningar på daghem och utbildningsanstalter. För familjen, för barnens vård och fostran och kanske också för den äldre generationen kan följderna — så väl de samhällsekonomiska som andra — bli av en helt annan art och storlek än många i dag föreställer sig. Herr talman! Statsminister Palme har varit en omstridd herre. Han möts av förhoppningar, förväntningar men också av farhågor. Det finns anledning att i denna hans första remissdebatt som statsminister uttrycka en förhoppning om att förväntningarna skall infrias och farhågorna komma på skam, att herr Palme skall kunna skilja på funktionen som ledare för det socialdemokratiska partiet och funktionen som landets statsminister, och att han i sistnämnda egenskap skall ha förmåga och vilja att ta initiativ till samlande lösningar, där förutsättningar för sådana föreligger eller där vårt lands intressen så kräver. Vilken profil kommer att bli statsminister Palmes? Det frågar man sig på många håll, inte minst bland de många som inte är partipolitiskt starkt engagerade. Kommer de politiska motsättningarna att skärpas eller kommer de att kunna begränsas till de betydelsefulla frågor där grundläggande värderingar skiljer oss åt? Finns det förutsättningar för samverkan på de områden där vi har en gemensam grundinställning? Kommer herr Palme att vara inriktad på samförståndspolitik eller på att underbygga konflikter? Kommer han att göra allvar av sina intentioner i talet inför utlandssvenskarna att ”skapa ny gemenskap” eller kommer begreppet ”uppbrottstid” att representera slutet på samförståndssträvandena? Vi ser, herr talman, med spänning fram mot detta premiärår för vår nye premiärminister. Jag vill i anslutning härtill rikta en enda fråga till statsministern. Den gäller vårt försvar och är motiverad av att vi i varje fall i princip har varit ense om riktlinjerna för svensk försvarspolitik, även om enigheten under de senaste åren brutits beträffande kostnadsramar och planering. Enighet i försvarsfrågan ger styrka åt vår neutralitetspolitik — det har vi alla vid olika tillfällen understrukit. Det är därför glädjande att försvarsministern förklarat att den försvarsutredning som mitt parti tidigare påyrkat nu skall tillsättas — men först efter 1970 års val. Skall en sådan utredning bedrivas meningsfullt, få tillräcklig tid och handlingsfrihet, då måste den kunna börja sitt arbete i så god tid att den kan påverka planeringen och inriktningen av försvaret i och med att det nuvarande försvarsbeslutet löper ut. Detta sker med utgången av budgetåret 1971/72. Om inte ett tomrum skall uppstå, måste myndigheterna senast sommaren 1971 ha klarlagt försvarets inriktning därefter. Och det måste bli 1971 års riksdag som skall ta ställning härtill. En försvarsutredning bör alliså tillsättas snarast möjligt. Annars kommer antingen utredningens handlingsfrihet att begränsas på grund av tidsbrist eller också försvarets tidtabeller inte att kunna hållas, dess planering att försvåras och försvarseffekten att nedgå. Ytterligare skäl kan åberopas. Redan den 1 mars i år skall ÖB ge förslag till angreppsfallsom skall dimensionera planeringen. Omkring den 1 april skall försvarsministern ge anvisningar för fortsatt planering. Därigenom normeras försvarsmaktens uppgifter och uppbyggnad. Förslagen och direktiven borde därför noga studeras av en parlamentarisk försvarsutredning med tillgång till underlag från såväl militärt håll som departementet. Det är alltså mot den bakgrunden som jag vill fråga statsministern, om han är beredd att verka för att en ny försvarsutredning tillsätts redan i vår så att förutsättningarna ökar för det samförstånd kring svensk försvarspolitik som förelåg under större delen av den tid som hans företrädare verkade som svensk statsminister. | Och till sist, för undvikande av varje missförstånd. Detta vädjande om samförstånd i icke partiskiljande frågor utesluter inte utan understryker tvärtom behovet av en verksam, livskraftig opposition på andra områden. Jag har redan poängterat oppositionens skyldighet att för svenska folket klargöra hur väsentligt det är — inte minst för demokratins vitalitet — att socialdemokraterna bringas i minoritet. Herr Palme har ibland ironiserat — det kommer han väl att göra i dag också och det må han ha rätt att göra — Över oppositionens förmenta ”vanmakt”. Att han innerst inne inte är lika säker som han ger sken av att vara det vet i alla fall vi som följer den socialdemokratiska verksamheten och som begriper att tvärsäkerheten utåt döljer en viss osäkerhet inåt. Det är möjligt att herr Palme behöver en hårdare opposition för att lättare samla de sina och för att de inte skall invaggas i säkerhet inför ett osäkert val. Med risk för att jag gör statsminister Palme och socialdemokraterna en tjänst vill jag här öppet deklarera att herr Palme — vad på mig och mitt parti ankommer — skall få den opposition som han behöver. Men han skall inte få den för att göra ett bättre val utan därför att vi kommer att göra klart för väljarna att socialdemokratisk maktutövning inte är det enda alternativet i svensk politik; det finns en del som tror det i dag. Om vi kan klargöra detta — och det kan vi, tillsammans — då har vi också skapat det förtroende som utgör en förutsättning för en stimulerande, engagerande och spännande valkamp i 1970 års stora kraftmätning.